Herr talman! Mot bakgrund av transportrådets förslag till regeringen om den framtida persontrafiken på bandelen Arvika-Mellerud har Ingvar Karlsson i Bengtsfors frågat mig när regeringen avser fatta beslut om bandelen. Han har också frågat om regeringen avser följa transportrådets förslag att persontrafiken upphör innan en godtagbar vägförbättring skett. Beredningen inom departementet av frågan om den framtida trafikeringen av bandelen Arvika-Mellerud påbörjas i dagarna. Frågan om behovet av vägupprustningar vid en eventuell nedläggning ingår i bakgrundsmaterialet och måste uppmärksammas under beredningen. Regeringens beslut bör föreligga senast i mars månad.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Innehållet i svaret var någorlunda väntat. Det enda konkreta var att beskedet om den aktuella järnvägen kan föreligga i mars månad. Då fattar regeringen beslut. Men även den övriga biten är intressant. Det krävs mycket pengar för en upprustning av vägnätet, om man skall lägga ned järnvägen. Vägförvaltningarna i Värmlands och Älvsborgs län kräver 67,5 milj.kr. till upprustningar för att få till stånd en godtagbar vägstandard.

Transportrådet har beräknat investeringsbehovet till 10 milj.kr. Var och en förstår att det inte kan bli någon vägupprustning — om så ens för 1 milj.kr. — före juni månad i år. Om regeringen följer transportrådets förslag kommer det att innebära att bandelen Arvika-Bengtsfors läggs ned innan man genomfört en godtagbar vägupprustning. Det tycker jag att kommunikationsministern skulle kunna kommentera, i alla fall litet grand. Anser regeringen att man skall göra så? Det är en fråga av principiell art, varför det inte spelar någon roll om regeringen bereder det här aktuella ärendet. Sedan har vi den sträcka som blir aktuell i september 1986, då man enligt transportrådets förslag skall lägga ner resten av banan, dvs. mellan Bengtsfors och Mellerud. Det kräver en investering på över 35 milj.kr. på vägen över Brurefjäll, som det heter. Detta föreslog transportrådet i sin första promemoria. Sedan visade det sig att det samhällsekonomiskt sett skulle bli dyrare att lägga ner järnvägen mellan Bengtsfors och Mellerud. Då föreslog transportrådet i stället 5 milj.kr. för vägsträckan i fråga. Jag har talat med vägfolk, och de förstår inte var på sträckan över Brurefjället dessa 5 milj.kr. skulle satsas. De menar att vad som behövs är en ny väg. Vi vet också att det inte kan bli någon ny väg mellan Tisselskog och Håverud före september 1986. Också i det fallet kommer man alltså, om regeringen tänker följa transportrådets förslag, att lägga ner trafiken innan en godtagbar vägstandard har upprättats.

Herr talman! Jag upphör aldrig att förvåna mig över att ledamöter av denna kammare ställer kravet att jag skall ge besked i olika frågor innan jag tagit del av ärendena. Jag trodde att alla såg det som rimligt att man för att fatta beslut skall sätta sig in i de olika frågorna. När jag säger att beredningen av det nu aktuella ärendet påbörjas i dagarna är det enligt min mening orimligt att kräva att jag i förväg skall uttala mig om något som jag över huvud taget inte känner till. Det rimliga är ju att jag får chansen att sätta mig in i ärendet innan jag förelägger regeringen förslag till beslut. Men jag kan lova Ingvar Karlsson i Bengtsfors att vi noggrant skall bereda det här ärendet. Vi skall studera transportrådets förslag, och vi skall granska huruvida rådet har handlagt frågan på ett från vår synpunkt och enligt vår bedömning riktigt sätt. Eftersom det finns krav på upprustning av vägar därest man kommer fram till att persontrafiken skall föras över från järnväg till buss, är det naturligtvis min skyldighet att ta ställning till vilka insatser som är nödvändiga att göra för att man skall kunna motsvara regionens krav på vägbyggande i den händelse man fattar ett sådant beslut.

Herr talman! Kommunikationsministern upphör aldrig att förvånas över att man ställer frågor här i kammaren. Han har svårt att förstå det. Men som statsråd borde kommunikationsministern begripa att ledamöterna av denna kammare har till uppgift att ställa frågor till statsråden. Vi är valda bl.a. för att bevaka de frågor som är aktuella inom våra valkretsar. Många gånger kan det naturligtvis vara svårt för statsråden att ge konkreta besked — det håller jag med om. Men jag tyckte att jag beskrev de problem som uppstår när man skall ersätta tågtrafiken på den här linjen med landsvägstrafik på ett sådant sätt att det inte skulle försvåra för statsrådet att se positivt på min frågeställning. Det är nämligen tekniskt omöjligt att göra någon vägförbättring innan tågtrafiken mellan Arvika och Bengtsfors läggs ner i juni månad. Jag tror säkert att kommunikationsministern håller med mig om att detta är tekniskt omöjligt. Då är det ju bara att svara ja eller nej på frågan om man skall följa transportrådets förslag om att lägga ner tågtrafiken i juni. Det behövs ingen beredning för att göra det. Jag tror att kommunikationsministern är så kompetent att han kan se att det inte före juni månad går att förbättra vägen mellan Arvika och Bengtsfors för dessa 32,5 milj.kr. Det är helt omöjligt att göra det. Inte heller går det att förbättra sträckan över Brurefjället före september 1986. Mot den bakgrunden borde kommunikationsministerns svar vara att det inte går att följa transportrådets förslag, ifall man samtidigt skall tillgodose kravet på en väg som är acceptabel.
Herr talman! Jag har inte ifrågasatt riksdagsledamöternas rätt att ställa frågor, och jag vill gärna hålla med Ingvar Karlsson i Bengtsfors om att riksdagsledamöterna självfallet har inte bara rätt utan också skyldighet att bevaka intressen som gäller deras egen region eller hembygd. Men jag vill samtidigt säga att jag utgår ifrån att ingen heller ifrågasätter min rätt att sätta mig in i ärendena, innan jag ger ett besked i frågorna. Det tycker jag är ett system som vi måste vara mycket angelägna om att hålla på. Jag utgår ifrån att det innebär att vi på det sättet verkligen får en fråga riktigt handlagd.
Herr talman! Jag är, som jag sade tidigare, medveten om att det är svårt för statsrådet att lämna besked. Men jag hoppas att den diskussion som vi haft här under några minuter skall ge kommunikationsministern inblick i just den här frågan och i frågans art på ett sådant sätt att kommunikationsministern, när beredningen nu påbörjas i departementet och så småningom avslutas, skall känna till förhållandena på ett bättre sätt än om frågan inte hade ställts. Jag upprepar att om kommunikationsministern och regeringen följer transportrådets förslag innebär det helt enkelt att man under den lilla tid som står till buds inte kan få någon bra vägsträckning och vägstandard som ersättning på den här sträckan. Vi kommer att få skaka fram på dessa vägar i åratal utan någon godtagbar vägstandard. När man lade ned Lelångenbanan mellan Uddevalla och Bengtsfors i början av 1960-talet tog det sedan 20 år innan vägen var klar. Kommer det att ta 20 år också innan den här vägen blir klar?

Herr talman! Siri Häggmark har bett mig redogöra för orsakerna till postens förseningar med utdelning av post under julhelgen, trots att försändelserna postats i god tid före helgen. Det är riktigt att det var vissa förseningar i postutdelningen under julhelgen. De uppkom trots de extra åtgärder som posten vidtog. 60 extra godsvagnar sattes in under julperioden, och extra postvagnar sattes in på linjerna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Dessutom sattes extra nattpostflyg in under december på linjerna Malmö-Stockholm Malmö, Göteborg-Stockholm, Stockholm-Umeå, Stockholm-Luleå och Stockholm-Sundsvall. Som extra åtgärd hade posten också fullständig utdelning lördagen den 22 december. Trots dessa extra insatser inträffade alltså vissa förseningar som till en del hängde samman med det kraftiga snöovädret veckan före jul. En del postförande tåg kom därigenom inte fram i tid. Effekten av detta tillsammans med de stora postmängderna blev en dags försenad utdelning i Stockholmsområdet, viss försening av post i Göteborgsområdet samt förseningar i postutdelningen i Norrland. Det dåliga vädret orsakade också att lastkapaciteten inte kunde utnyttjas maximalt i flygförbindelserna mellan den 18 och 22 december med försenad postutdelning som följd. En bidragande orsak var också att antalet julkort som postades sista inlämningsdagen blev högre än beräknat.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Posten är numera ett företag som går med vinst i stället för med brev. Så uttryckte sig en glad skämtare med anledning av att postutdelningen inte fungerade särskilt väl under sistlidna juloch nyårshelg. Ja, det går väl an att skämta med vårt kära postverk. Men för många var det inte särskilt lustigt att postutdelningen inte fungerade som den borde. Själv råkade jag ganska illa ut. Den 17 december skickade jag ett viktigt brev, och den 18 december skickade jag ett annat minst lika viktigt brev — alltså den dag som enligt posten var den sista inlämningsdagen för att man säkert skulle veta att posten hann fram. Mina båda brev anlände till resp. adressater den 27 och den 28 december. I båda fallen var det, tyvärr, för sent. Vem man än träffat har postens senfärdighet diskuterats. Det framgår således att julbrev och julkort nådde sina adressater efter helgen i synnerligen många fall. I tidningen Expressen den 28 december kunde man se en bild med alla de säckar osorterad julpost som hängde i postens jätteterminal vid Tomteboda. Jag får be om ursäkt, herr talman, men bilden i Expressen fick mig att associera till ett storslakteri med rader av djurkroppar upphängda i krokar. Det är sant, som kommunikationsministern säger, att antalet postförsändelser slog alla rekord den senaste julen. Det var faktiskt ca 43 miljoner julhälsningar och ca 1,1 miljon paket. Men nog måste väl postens ledning ändå kunna räkna med att det kan bli en topp i fråga om belastningen och nog kan man väl ha en viss framförhållning och visa flexibilitet med tanke på att det, som sagt, kan bli en anhopning av post. Med flexibilitet menar jag också att man både på julaftonen och på nyårsaftonen kunde ha haft en fullständig postutdelning, som på en vanlig vardag. Både julaftonen och nyårsaftonen inföll ju på vanliga vardagar. Med tanke på att det i julveckan var snöstorm — vi bor dock i ett nordligt land — och att det därför blev en del trassel kunde man väl ha visat flexibilitet och således snabbt ha trimmat in extra personal som var villig att ombesörja ordinarie postutdelning dessa dagar. Jag vill således fråga kommunikationsministern: Ämnar kommunikationsministern vidta några åtgärder för att det som inträffade sistlidna storhelg inte upprepas, dock utan att det får föranleda något tal om ministerstyre — posten är ju ett självständigt verk? Man kan ju göra sig underkunnig om vissa saker.
Herr talman! Jag vill gärna framhålla att jag å egna och även å postens vägnar beklagar det som inträffat. Jag hoppas att Siri Häggmark och alla andra som haft obehag av det inträffade har överseende därmed. Vad kan jag då göra? Ja, jag vet i varje fall att man — självfallet är det så — på postverket inte är nöjd med den här situationen. I dagarna har man avslutat ett utvärderingsarbete när det gäller jultrafiken 1984. De erfarenheter som vunnits därvidlag avser man att använda sig av vid planeringen av 1985 års jultrafik. Det är bara att hoppas att allting klaffar. Skulle det inte göra det, kommer man med stor sannolikhet att göra ytterligare utvärderingar. Så håller man på till dess att man kommer fram till att utdelningen fungerar hundraprocentigt, eller åtminstone så bra som det över huvud taget är möjligt.
Herr talman! Jag tackar för det uttalandet. Jag är väl medveten om svårigheterna i detta sammanhang. Samtidigt är jag glad att postverket nu verkligen tar itu med detta och att man gör en utvärdering och även planerar för nästa juloch nyårshelg. Även då blir det en lång helg. Det finns ingenting att göra åt detta nu. Vi får avvakta och se vad som händer!

Herr talman! Lars Ernestam har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att dels fastlägga att nuvarande kanalisering av trafiken genom E 3 och E 18 skall bibehållas och även i fortsättningen prioriteras, dels få till stånd förbättringar av väg 50 mellan Hallsberg och Ödeshög. Bakgrunden till Lars Ernestams fråga är att det har framkommit uppgifter om att vägverket diskuterar att i en framtida planering eventuellt prioritera leden Göteborg-Jönköping-Stockholm. För byggande av statliga vägar finns ett av riksdagen fastlagt planeringssystem. Planering och prioritering av enskilda vägobjekt är decentraliserat till lokal och regional nivå. Prioritering mellan olika vägobjekt och val av standard för dessa skall ske på samhällsekonomiska grunder. Jag har inte för avsikt att frångå det av riksdagen fastlagda planeringssystemet. Byggande av statliga vägar skall således även fortsättningsvis, inom ramen för anvisade medel, ske utifrån trafikanternas efterfrågan och samhällsekonomiska överväganden i övrigt inom ramen för vårt decentraliserade planeringssystem.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret, som tyvärr inte ger mig så mycket av klarhet i den fråga som jag har ställt. Det finns ett ordspråk som säger: Vad stort sker, det sker tyst. Det finns inget i det planeringsunderlag som riksdagen har tagit ställning till som pekar i den riktning som anges i mina frågor. Det pågår väl ändå diskussioner om trafikutvecklingen. Det pågår diskussioner om en broeller tunnelförbindelse till Danmark. Och om motorvägen mellan Jönköping och Stockholm successivt byggs ut kan det — även om detta planeringsmässigt inte är meningen — bli så, att trafikanterna från Göteborg finner det bekvämare att ta leden över Jönköping. Jag ifrågasätter inte behovet av en utbyggnad även där. Vi har tidigare hört ett frågesvar, som behandlar en del av den vägen. Men Örebro län och Västmanlands län har mycket stora strukturproblem f.n. Arbetslösheten i dessa län hör till den högsta i landet. Och Örebro har ett strategiskt bra läge i landet för transporter, och just inom den sektorn finns det utvecklingsmöjligheter. Kommunerna Örebro, Hallsberg och Kumla gör stora satsningar just nu på det området. Därför vore det beklagligt om utbyggnaden successivt går åt det håll som jag befarar, att trafiken Göteborg-Stockholm kommer att gå över Jönköping och Ödeshög. Mina frågor blir då: Kommer en utbyggnad av E 3 att prioriteras, så att den inte kommer på efterkälken? Är man i alla län som är berörda av frågan beredd att ställa upp på den prioriteringen? Jag tänker exempelvis på Skaraborgs län, där man har en spridd tätortsbild och kanske anser att det finns många vägar att Prioritera. Det är väl ändå regeringen, och speciellt kommunikationsministern, som har ansvaret för att de regionala aspekterna på lång sikt bevakas och att utbyggnaderna av riksvägar inte medför stora strukturförändringar i landet? Finns det verkligen, kommunikationsministern, inga skäl att kommentera min fråga?
Herr talman! Jag har försökt kommentera frågan i mitt svar — det är möjligt att vi inte riktigt har förstått varandra. En sak är emellertid absolut klar: När det gäller flerårsplaner och fördelningsplaner inom vägplaneringen har vi ett sådant system att man ute i länen står för bedömningarna. När man i ett län anser att en väg skall byggas ut har man en lång rad kriterier som ligger till grund för ett sådant beslut. Trafikintensiteten är naturligtvis viktig. Här finns det också en samordning. Men det är inte jag som gör dessa prioriteringar. Det är riksdagen som har fastställt planeringssystemet, och det har man att rätta sig efter ute i regionerna. Sedan anvisar riksdagen — naturligtvis efter mitt förslag — medel för att de investeringar som är nödvändiga skall kunna göras. Det har ingenting att göra med den fråga som har ställts. När svaret skrevs utgick jag ifrån att detta var en fråga som gällde planeringssystemet, som alltså är fastställt av riksdagen.
Herr talman! Jag vill inte ta ifrån länen möjligheten att planera — de skall naturligtvis ha sitt planeringsansvar. Men utbyggnadstakten när det gäller de stora pulsådrorna i trafiken, som huvudlederna och Europavägarna utgör, får oerhört stora regionala effekter. Jag tror att det är mycket bra om vi får en motorväg mellan Jönköping och Stockholm. Vi har i en tidigare frågedebatt hört att en sådan behövs. Men successivt, om fem, tio eller femton år, får det kanske stora regionala effekter. Jag pekar därför på att det finns län som nu har stora strukturproblem och kan komma på efterkälken. Jag tror inte att detta arbete kan överlåtas enbart åt länen, utan man måste även på regeringsnivå göra avvägningar i fråga om vad det innebär för landet i stort — oavsett vad riksdagen har sagt.

Herr talman! Rune Torwald har frågat mig om jag är beredd att medverka till att de av trafiksäkerhetsverkets informationssekreterare som vill antingen får möjlighet att fortsätta med i stort sett sina nuvarande arbetsuppgifter inom NTF eller bereds annan statlig anställning/arbetsuppgift på nuvarande hemort eller i dess närhet. I föregående års budgetproposition togs det tredje och sista steget i den av riksdagen beslutade successiva överföringen från trafiksäkerhetsverket till NTF av informationsuppgifter och medel härför. I anslutning härtill redovisade jag att en indragning borde göras av de sju tjänsterna som informationssekreterare i trafiksäkerhetsverkets distriktsorganisation och att ändringen borde vara genomförd före budgetåret 1986/87. Ett i skilda sammanhang uttalat önskemål är att det i länens trafiksäkerhetsförbund skall finnas minst en heltidsarbetande trafiksäkerhetskonsult. Jag angav därför i föregående budgetproposition att NTF, med hänsyn till den breddade informationsverksamheten som ankommer på föreningen genom medelsöverföringen, aktivt borde verka för att heltidsarbetande konsulenter med informationsverksamhet skulle finnas i alla länsförbund. Den relativt långa tiden för förändring av trafiksäkerhetsverkets regionala informationsverksamhet gör det möjligt att finna praktiska lösningar där informationssekreterarnas kompetens kommer till användning. I den mån länsförbunden kan tillgodogöra sig denna kompetens är detta mycket positivt. Enligt uppgift har kontakter också tagits mellan NTF och trafiksäkerhetsverket för att få till stånd sådana lösningar. Slutligen vill jag erinra om att för innehavarna av dessa tjänster gäller de anställningsvillkor som tillämpas för statligt anställda i allmänhet.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Jag har ingenting att erinra mot vad som anförs på s. 1:i svaret. Det är en redovisning av sakförhållanden, och riksdagen var också ense när beslutet fattades. När jag går till s. 2 blir jag en smula betänksam, även om jag ser med viss förhoppning på vad som står i sista meningen i första stycket: ”Enligt uppgift har kontakter också tagits mellan NTF och trafiksäkerhetsverket för att få till stånd sådana lösningar.” Min spontana fråga är närmast: När togs dessa kontakter? Var det först när min fråga ställdes, eller togs de tidigare? Om jag skulle ha lämnat detta svar hade jag inte velat ta med den sista meningen, därför att den är verkligen goddag-yxskaft: ”Slutligen vill jag erinra om att för innehavarna av dessa tjänster gäller de anställningsvillkor som tillämpas för statligt anställda i allmänhet.” Vad skulle annars gälla? De är ju statligt anställda. Det intressanta är hur man brukar bära sig åt när man överlämnar arbetsuppgifter från en enhet till en annan. Oavsett om det gäller den privata arbetsmarknaden eller den statliga brukar det innebära att man i samband därmed försöker träffa en överenskommelse om hur man skall förfara med de tjänstemän som förlorar sina arbetsuppgifter. Då finns det i regel två lösningar. Man talar med tjänstemännen för att utröna om de antingen är intresserade av att följa med över till den nye för arbetsuppgifterna ansvarige eller om de hellre vill stanna kvar i den egna förvaltningen och syssla med någonting annat. Den sista lösningen är inte särskilt enkel, eftersom trafiksäkerhetsverket egentligen förlorar alla arbetsuppgifter på det regionala planet. Det är möjligen litet enklare när det gäller det centrala planet. Att jag undrar när den omtalade kontakten togs beror på att jag vet att man i ett fall har tillsatt innehavare i Göteborg utan att över huvud taget ledigförklara tjänsten, dvs. den som var anställd hos trafiksäkerhetsverket fick inte ens chans att söka den. I ett annat fall har tjänsten varit ledigförklarad och den på orten boende regionale tjänstemannen hos trafiksäkerhetsverket har sökt befattningen, men inte fått den. Detta innebär att tjänstemännent.o.m. har blivit underrättade om att de kan räkna med att bli skilda från sina anställningar senast den 1 juli 1986. Anser statsrådet att detta är en rimlig lösning?
Herr talman! Kontakter togs innan Rune Torwald ställde frågan. Med anledning av påpekandet att sista delen av svaret skulle vara liktydigt med goddag-yxskaft, skulle jag vilja säga: som man frågar får man svar.
Herr talman! Jag vet mig inte ha frågat om vilka anställningsvillkor som gäller. Eftersom jag är gammal statlig tjänsteman har jag mycket väl klart för mig vad som gäller. Vad jag frågade var: Vad har arbetsgivaren gjort för att ta sitt ansvar som arbetsgivare, när han lämnar ifrån sig arbetsuppgifter till en enhet utanför den statliga förvaltningen? Har han försökt att ordna för de berörda tjänstemännen på ett förnuftigt sätt? På de frågorna är svaret att man nu åtminstone har tagit kontakter. De har tydligen inte varit framgångsrika i de två av de sju regionerna som jag närmast har haft kontakt med. Anser statsrådet att det är en rimlig lösning att dessa sju befattningshavare från den 1 juli 1986 skall stå utan arbete?

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. För en och en halv månad sedan ställde jag frågan med anledning av ett utvisningsfall, som då var aktuellt uppe i Västerbotten. Bakgrunden till frågan var behandlingen av en polsk kvinna, som starkt upprörde många människor. Jag fick då uppfattningen att det också rörde sig om en bedömning av huruvida det var ett skenäktenskap eller inte. Men jag förstår av statsrådets svar att så inte var fallet. — Nackdelen med det som händer i sådana här ärenden är att pressen vinklar det hela på ett sätt, medan verkligheten ofta ser annorlunda ut. Det är bara att beklaga. Kvinnan fanns här i Sverige på turistvisum. Hon träffade sin blivande man, som hon hade brevväxlat med tidigare. Därefter började den byråkratiska processen, som innebar hindersprövning både i Polen och i Sverige. Hennes turistvisum förföll, men i och med att hennes ansökan om hindersprövning bifölls ansåg hon att det hela var klart. Uppehållstillståndet hade också förlängts två gånger. Parterna vigdes i augusti månad. Därefter ansökte kvinnan om permanent uppehållstillstånd, vilket resulterade i att detta nekades henne av det skälet att uppehållstillstånd skall sökas i hemlandet. Förre ärkebiskopen, landshövdingen, förre biskopen i stiftet m.fl. engagerade sig. Kyrkoherden i församlingen hade också tidigt intresserat sig för fallet och drog då dessa med sig. Så kom beskedet att kvinnan får stanna — och strax steg en socialdemokratisk riksdagsman från länet fram och tog äran åt sig för att hon får stanna kvar i Sverige. Man känner sig något brydd efter att ha fått uppleva hur vissa utvisningsärenden behandlas. Vilket är egentligen skälet till att kvinnan får stanna? Är det riksdagsledamotens agerande i invandrarverkets korridorer eller hade den första utredningen brister? Jag vet att ärendebalansen är besvärlig i invandrarverket, men nog finns det fog för uppfattningen att det kan bli felaktigheter i ärendebehandlingen, eftersom detta har kunnat hända. Det hela har blivit en principfråga. Är det den lokala opinionen som betyder mest eller betyder andra saker lika mycket när ärenden skall omprövas? Har man samma möjligheter att få en omprövning av invandrarverkets beslut, om man inte lyckas engagera en socialdemokratisk riksdagsman? I detta fall verkar det också som om det under ärendets gång har varit bekymmer med informationen till kvinnan. Hon bibringades felaktigt uppfattningen att det hela var klart. Jag kan förstå att det är svårt att nå fram med information till människor. Svårigheterna kan dels vara av språklig karaktär, dels av formell karaktär — eftersom vår byråkratsvenska har en terminologi som kan missförstås. Jag är tacksam över att statsrådet har uppfattningen att skenäktenskap bedöms på ett alldeles speciellt sätt. Jag känner mig också nöjd med svaret. Jag tror även att vi följer riksdagens beslut i ärenden där skenäktenskap kan ifrågasättas, nämligen att de skall bedömas på ett för kvinnan fördelaktigt sätt.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

1983 hade vi 2 387, varav 906 saknade pass, när de kom till Trelleborg. I januari månad 1985 har vi tagit emot 435 asylsökande flyktingar. 354 av dessa saknade pass. Detta skulle, herr talman, om man gjorde en prognos, visa sig innebära att vi när 1985 gått ut har kommit upp i en siffra enbart för Trelleborg på 7 000 asylsökande, varav nästan 5 000 skulle sakna pass. Nu kan man givetvis inte ta dessa siffror för gott, men detta borde ändå vara en tankeställare. De som söker asyl i Sverige utan att visa upp pass har uppenbarligen skäl för att inte visa passet. Passet måste de ha behövt på resan hit, och man kan alltså drabbas av misstanken att chansen till asyl skulle ha minskat, om de hade visat upp de korrekta passhandlingarna. Detta är vad var och en först får i åtanke, när ett så stort antal asylsökande kastar bort eller fördärvar sina pass. Statsrådet säger att man har tagit upp frågan med DDR nu i januari. Detta betraktar jag som mycket positivt, men jag skulle vilja ställa frågan: Finns det utsikter att vi får möjlighet att stationera svensk passpolis ombord på de aktuella färjorna? Statsrådet säger också att hon inte kan bedöma om det i någon större omfattning förekommer att personer i vinningssyfte främjar invandring till Sverige. Det är möjligt att statsrådet inte kan bedöma detta, men enligt polisuppgifter och enligt uttalanden av flyktingar i massmedia, press och TV, står det helt klart att ett mycket stort antal har sökt sig till Sverige just på grund av vår sociala standard. Det förekommer också uppgifter om att det kostar mellan 30 000 kr. och 140 000 kr. per person att resa hit till Sverige. Jag skulle till sist, herr talman, vilja ställa följande krav: Kommer man till Sverige och har man haft ett pass på vägen hit skall man, för att få stanna, behålla passet även vid infarten till Trelleborg.

Herr talman! Jag är något förvånad över att statsrådet säger att man skall lämna statistiken därhän. Denna statistik måste väl t.o.m. ett statsråd betrakta som ganska allvarlig och vara mycket oroad över. Sedan säger statsrådet att hon förutsätter att eventuella brott mot denna lagstiftning beivras av polisen. Jag vill då bara tala om för statsrådet att polisen i Trelleborg på grund av den mycket kraftiga arbetsbelastning som den starka flyktingströmmen förorsakar måste lämna massvis med andra brott åt sidan. Skall vi nu dessutom lägga ytterligare arbete på polisen, vet jag inte var detta slutar. Jag anser ändå att statsrådet borde svara på den fråga jag ställde i slutet av mitt anförande. Är det orimligt att ställa det kravet på en flykting som kommer till Sverige och begär politisk asyl och som bevisligen måste ha haft ett pass med sig under resans gång, att han eller hon också har med sig detta pass vid passeringen av den svenska gränsen? I annat fall borde man få resa tillbaka till det land som man kommer ifrån, eftersom man försämrar polisens möjligheter att på ett vettigt sätt klara ut dessa fall.

Herr talman! Jag hoppas att de aktuella förhandlingarna leder till resultatet att vi kan få svensk passpolis stationerad ombord på färjorna från kontinenten till sydskånska hamnar. När jag ställde min fråga hoppades jag att få ett något annat svar än det jag fått. Jag frågade nämligen vilka åtgärder man har vidtagit. Vad jag ville få veta var om man från svensk sida via ambassader och massmedia i de aktuella länderna talat om att det inte är så lätt att komma in i Sverige, som vissa s.k. människosmugglare tydligen inbillat en del flyktingar.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för det klargörandet. Det kommer att innebära att vi får hit de personer som i sina hemländer verkligen är förföljda och förtryckta av olika skäl. I dag verkar det som om många av dem som kommer hit gör det därför att vi har bättre social standard i Sverige. Det är ju inte de personer som har råd att betala mellan 30 000 och 140 000 kr. för att komma hit till Sverige — hur många det nu är kan vi inte veta, men enligt polisen verkar det vara ganska många — som vi i första hand skall vara aktsamma om, utan det är som sagt de människor som i sina hemländer verkligen är förtryckta och förföljda.

Herr talman! Marie-Ann Johansson har, mot bakgrund av katastrofen i Bhopal i Indien, frågat mig om myndigheterna kartlagt och bedömt all hantering av isocyanat i Sverige så att en öppen redovisning kan ske av var det förekommer samt hur säkerheten fungerar. Isocyanater är en grupp kemiska ämnen som kännetecknas av bl.a. att de kan vara farliga för människans andningsorgan. Den form av isocyanat, metylisocyanat, som orsakade skadorna i Indien är en av de farligaste isocyanaterna. Metylisocyanat varken tillverkas i eller importeras till vårt land. Hälsorisker vid hanteringen av isocyanater behandlas sedan länge av berörda myndigheter. Omfattande utredningsarbete har utförts av bl.a. arbetarskyddsstyrelsen som har givit ut särskilda föreskrifter som gäller för all verksamhet där isocyanater framställs, används eller på annat sätt hanteras. Beredskapsplaner skall finnas för olyckor vid hantering av alla farliga kemikalier, inkl. isocyanater. Statens brandnämnd bedömer att eftersom de isocyanater som används i Sverige är mindre flyktiga än metylisocyanat blir riskområdet vid ett eventuellt haveri i Sverige i regel begränsat till industriområdet. Ansvariga myndigheter arbetar alltså aktivt med de risker som hanteringen av isocyanater kan medföra. Myndigheterna har därvid kartlagt och bedömt hanteringen i den utsträckning de ansett nödvändigt för att fullgöra sin uppgift. Givetvis är myndigheterna beredda att öppet redovisa sitt arbete. Jag anser det angeläget att riskerna vid hantering av farliga kemikalier redovisas på ett öppet sätt. Utsläppet av oleumgas i Karlskoga understryker vikten härav. Försvarsministern redovisade i fredags här i riksdagen de åtgärder som vidtagits och som planeras för att förbättra samhällets beredskap mot kemikalieolyckor. Som jag tidigare nämnt förekommer inte det vid olyckan i Indien aktuella ämnet i Sverige. Jag förutsätter ändå att berörda myndigheter, som underlag för bedömningar och ställningstaganden till eventuella ytterligare åtgärder, tar till vara de informationer och erfarenheter som händelsen i Indien kan ge möjlighet till.

Herr talman! Giftkatastrofen i Bhopal fyllde oss med många känslor. Vi kände sorg och medlidsamhet när vi såg de drabbade i TV, men också ilska och vrede över att sådana här katastrofer kan och får förekomma — att människan inte har bättre kontroll över de olika processer hon sätter i gång. Jag ställde en fråga till jordbruksministern utifrån vad många människor i Sverige frågade sig efter katastrofen i Indien. Kan något liknande inträffa i Sverige? Har regering, myndigheter och andra samhällsorgan full kontroll över hanteringen av miljöfarliga ämnen inom den svenska industrin? Vi göteborgare kunde exempelvis läsa att flera olika företag i Göteborg — belägna nära intill >stadsområden — hanterar ämnen liknande dem som orsakade katastrofen i Indien. Jag får tacka för svaret på min fråga, även om verkligheten kanske mera direkt gav mig ett svar. Jag tänker då förstås på gasutsläppet i Karlskoga, som statsrådet också nämnde i sitt svar. Den olyckshändelsen visar att det finns fog för människors oro. Beredskapen var dålig, det dröjde innan det gick larm till allmänheten, de ansvariga på fabriken tog till en början lätt på olyckstillbudet, osv. Den svenska allmänheten kan alltså inte på något sätt vara till freds med sakernas tillstånd här i landet. I olika tidningsartiklar har också visats att planeringen är dålig i Sverige. Miljöfarlig industri tillåts etablera sig alltför nära bostadsområden — det är ett exempel. Jag har nu lugnats med att undersökningar tillsätts, att katastrofmöten äger rum, att samhällets planering ses över osv. Statsrådets svar på min fråga var ganska precist, och jag får väl anse den vara fylligt besvarad. Men liksom statsrådet, som i sitt svar gör vissa allmänna bedömningar, vill också jag något vidga debatten. Jag fäste mig särskilt vid en mening i statsrådets svar, där det framhålls att det är ”angeläget att riskerna vid hantering av farliga kemikalier redovisas på ett öppet sätt”. Man frågar sig hur en sådan redovisning skall ske. Även om det, som anförs i statsrådets svar, finns beredskapsplaner, är allmänheten i dag mycket dåligt informerad. Själv bor jag på Hisingen i Göteborg, och där kan det enligt vissa bedömare inträffa en likadan explosion som den i Mexico City, som skördade 500 dödsoffer. På Hisingen finns också många industrier som hanterar farliga ämnen. Jag och de flesta andra hisingenbor undrar i dag vilka risker vi löper i vårt boende. Jag vill mot denna bakgrund ställa en följdfråga till jordbruksministern: Är jordbruksministern beredd att medverka till att det införs någon form av informationsplikt för industri och samhälle gentemot den enskilde medborgaren, så att alla som är berörda av farliga industrier informeras om vad som kan hända och om vad man i så fall skall göra? Jag tror att en sådan informationsplikt skulle vara väldigt bra.
Herr talman! Vi är överens om angelägenheten av att vi kan få en så god information som möjligt i dessa sammanhang. För att markera att mitt parti — liksom jag själv — inte var nöjt med sakernas tillstånd tillsatte regeringen som första åtgärd vid tillträdet hösten 1982 den s.k. kemikommissionen, som hade i uppdrag att försöka åstadkomma en möjlighet för oss att få en bättre kontroll över kemikaliehanteringen. Den har nu lagt fram sina förslag, som har varit föremål för remissbehandling, och vi arbetar nu med en proposition, som vi hoppas skall kunna redovisas för riksdagen någon gång i början på mars. Den skall innehålla förslag till åtgärder som skall ge oss ett bättre grepp om hanteringen av de farliga kemikalierna.

Herr talman! Kemikommissionen lägger såvitt jag vet inte fram några förslag som innebär att den vanlige medborgaren skulle få bättre information. Jag vill därför ytterligare motivera den fråga som jag ställde. Jag tror att allmänhetens beredskap, inte bara samhällets, måste förbättras. I dag ges det, som jag sagt, inte någon information. Jag tror att en informationsplikt skulle medföra många positiva effekter. Vi skulle få veta vilka risker vi har att leva med. Vi skulle också få veta vilken beredskap som finns inom kommunen och inom industrin liksom på vilket sätt vi skall skydda oss om olyckan är framme. En informationsplikt skulle också tvinga fram en kartläggning av miljöfarlig industri och beredskapsplaner. Likaså skulle den ge oss underlag för en nyttig debatt om etableringen av miljöfarlig industri. Ibland är nog den bästa beredskapen att flytta industrier. Jag menar också att det är viktigt att industrin kontrolleras mycket mera än vad som görs i dag. Vi kommer säkerligen inte helt ifrån miljöfarlig industri, men ett krav som allmänheten måste ställa är förstås att den drivs under perfekta förhållanden. Hela processen måste underställas noggranna och täta kontroller. Det får inte vara så att materialfel eller uttjänta redskap av olika slag tillåts orsaka miljökatastrofer. Denna vecka har vi varje dag i TV fått rapporter om gasexplosioner i Mellaneuropa. Tankarna har inte tålt den ovanliga kylan. De problemen kanske vi klarar i Sverige — vi är ju vana vid ett kallt klimat — men man frågar sig om vi har en förvaring och hantering av miljöfarliga ämnen som står pall för alla olika slag av yttre påfrestningar. En annan följdfråga som infinner sig efter de senaste veckornas händelser är om jordbruksministern ämnar se över och skärpa bestämmelserna generellt vad gäller hanteringen av miljöfarliga ämnen.
Herr talman! Jag har redan i mitt svar och i mina repliker hänvisat dels till vad försvarsministern kommer att föreslå när det gäller räddningstjänsten, dels till den kommande propositionen om kemikaliehanteringen. Bland dessa åtgärder kommer att finnas insatser för att komma till rätta med de problem som Marie-Ann Johansson har tagit upp.
Herr talman! Vi får väl avvakta propositionen. Jag antar att jordbruksministern vet att vi i vårt parti inte var nöjda i kemikommissionen utan lämnade reservationer. Vi har också väckt motioner. Jag hoppas att propositionen med hänsyn till kemikommissionens utredning kommer att innebära en skärpning och inte en uppluckring. Då kanske vi kan bli ganska nöjda. Vi får alltså avvakta och se vad propositionen kommer att innehålla.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag anade att det inte skulle bli något mer innehåll i svaret. Ändå har jag valt att ställa frågan, helt enkelt därför att jag tror det är djupt allvarligt för vår demokrati om pensionsdelegationernas lekmannainflytande sätts ur spel. Jag är medveten om att man arbetar med dessa frågor. Däremot vet jag inte i vilken riktning arbetet går. Därför ville jag återigen här i riksdagen betona allvaret i en utveckling som nu lett fram till att lekmännen i pensionsdelegationerna i praktiken mycket sällan medverkar till en förändring av den föredragandes förslag. Naturligtvis kan man tolka detta på två sätt. Ett sätt är att säga: Så bra då, tjänstemännen kommer alltid med rätt förslag. Ett annat sätt att tolka det hela på är att säga: Det måste betyda att lekmännen körs över av experter. Det politiska resultatet, beroende på hur man tolkar det, blir helt olika. I Norge har det högerstyrda Stortinget beslutat att avskaffa de folkvalda i pensionsdelegationerna. De ansågs byråkratiska, och det skulle vara tungrott att ha dem kvar. Nu är det tjänstemännen själva som bestämmer. Jag tror att det är en livsfarlig utveckling. Det måste finnas lekmän med, som med egna ögon och sinnen upplevt arbetskamrater eller vänner, t.ex. inom en handikapporganisation, och som kan se på förslagen utifrån social aspekt, inte bara medicinsk. Det är också viktigt att behålla de direkta kanalerna mellan myndigheter och medborgarna. Det är den delen som måste förstärkas, inte uttunnas ytterligare. Men om man tolkar det faktum att de flesta pensionsdelegationer alltid är ense om föredragandens förslag som bra, då skulle man hamna på norsk linje. Jag menar i stället att det faktum att lekmännen låter sig nöja med experternas förslag inte alls betyder att de egentligen delar deras åsikter. Det framkommer klart i den rättssociologiska analys av beslutsprocessen i en lekmannaförsamling som Antionette Hetzler nyligen gjort. Lekmännen upplever att de är ense om besluten, men när de fick ta ställning till typfall oberoende av varandra utan att det fanns förslag till beslut, avvek de markant från varandra i uppfattningen. Det tyder på att lekmännen egentligen har erfarenheter och åsikter som inte kommer fram i dagens delegationer. Därför vill jag fråga: Kommer regeringens förslag att gå ut på att lekmännens inflytande förstärks i förhållande till föredragande tjänstemans och läkarnas?

Herr talman! Menar socialministern också att det då handlar om att förstärka de ”riktiga” lekmännens inflytande i förhållande till läkarnas inflytande? I den studie som jag hänvisade till framkommer det mycket tydligt att läkarna både formellt och informellt har en mycket stark ställning och att deras inflytande vida överstiger de övriga lekmännens. Läkarnas bedömning baseras ju på medicinska kunskaper, medan de övriga lekmännen anlägger sociala aspekter, som måste få större tyngd än vad som är fallet i dag.

Herr talman! Birger Hagård har frågat mig om jag anser att det är lämpligt att en regeringsledamot — i detta fall det statsråd som är ansvarig för de känsliga invandrarfrågorna — samtidigt står som ansvarig utgivare för ett ensidigt propagandaorgan som Vietnambulletinen. Hagård har senare meddelat att han avsett en annan tidskrift, nämligen Vietnam nu. Anita Gradin är inte ansvarig utgivare för Vietnambulletinen. Däremot är hon registrerad som ansvarig utgivare av tidningen Vietnam nu. I samband med regeringsskiftet vidtog statsrådet Gradin åtgärder för att lämna uppdraget som ansvarig utgivare och har därefter utgått från att detta uppdrag övergått till annan person. Vid kontroll har det dock visat sig att, på grund av administrativa problem inom organisationen, någon ny ansvarig utgivare inte registrerats. Enligt vad jag inhämtat har en sådan ansökan nu sänts till patentoch registreringsverket.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsministern för svaret. Jag beklagar samtidigt att jag råkade skriva Vietnambulletinen. Men man kan kanske säga att Vietnam nu och Vietnambulletinen i mångt och mycket överensstämmer när det gäller innehåll. Det var i varje fall en lapsus calami, som dock har kunnat rättas till. Frågan gäller självfallet statsråds integritet. Vid en utfrågning inför konstitutionsutskottet förra året svarade Tage Erlander, vår ”längste” statsminister, på en fråga från konstitutionsutskottets ordförande Olle Svensson om hur han upplevde det speciella ansvar som en statsminister har för att hävda statsrådstjänstens integritet följande. Jag citerar ur konstitutionsutskottets betänkande 1983/84:30 s. 145: ”När man väljer ut ett statsråd betyder det att statsministern går i god för att enligt hans bedömning detta statsråd är en oberoende, självständig person som icke låter ovidkommande hänsyn, framför allt inte ekonomiska, påverka ämbetsutövningen. Det är liksom en moralisk borgensförbindelse som statsministern ikläder sig.” Jag är glad för statsministerns svar. Uppenbarligen delar statsministern min uppfattning om det olämpliga i att ett statsråd står som ansvarig utgivare för ett ensidigt propagandaorgan av den typ som Vietnam nu tillhör. Uppenbarligen har nu mått och steg vidtagits för att rätta till detta, och min fråga har alltså haft en direkt nytta med sig. Det är självfallet viktigt att sådant här inte förekommer, helt i enlighet med den gamla regeln att Caesars hustru inte ens får misstänkas.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om regeringen avser att vidta åtgärder under 1985 för att lindra konsekvenserna för den bofasta skärgårdsbefolkningen av den senaste fastighetstaxeringen. Den senaste allmänna fastighetstaxeringen medförde att taxeringsvärdena för fastigheter i eftertraktade områden såsom skärgården höjdes kraftigt. Detta hänger samman med att taxeringsvärdena skall bestämmas med utgångspunkt i fastigheternas allmänna marknadsvärde. I anledning av de förväntade höjda taxeringsvärdena beslutade riksdagen om flera lättnader i beskattningen. I fråga om förmögenhetsbeskattningen vidtogs särskilda ändringar, som innebär att vissa byggnader och tomter som hyrs ut för fritidsändamål skall behandlas enligt reglerna för företagsförmögenhet. En anpassning till de nya värdena har alltså skett. Fastighetstaxeringskommittén har i sitt betänkande Rullande fastighetstaxering m.m. föreslagit att arrendatorn av tomtmark i vissa fall skall träda i ägarens ställe i skattesammanhang. Förslagen i betänkandet bereds f. n. i regeringskansliet. Det är för tidigt att nu säga något om vad beredningen kan föranleda. Slutligen kan nämnas att bostadskommittén enligt sina direktiv skall göra en översyn av bostadspolitiken inkl. bostadsbeskattningen. Frågan om beskattningen av bostäder i bl.a. skärgården torde därför komma att behandlas i kommitténs slutbetänkande. Betänkandet bör avvaktas innan ställning tas till hur beskattningen bör se ut i framtiden.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Att fastighetstaxeringen har skapat väldigt stora problem för många bofasta i våra skärgårdar är allmänt omvittnat. Den ledde ju till i vissa fall dramatiska upptaxeringar av skärgårdsfastigheter. För de människor som bor och verkar i skärgården känns detta som ganska orimligt. Ofta är det det faktum att man har t.ex. sjöutsikt eller havsutsikt som har lett till kraftigt ökade taxeringsvärden. Det är klart att vi som bor i ett storstadsområde kanske tycker att det är något av en lyx att ha havsutsikt, men för skärgårdsbon ter det sig annorlunda. För skärgårdsbon innebär havsutsikt i praktiken att man har utsikt över sin arbetsplats. Ingen upptaxerar en industriarbetares fastighet därför att han har utsikt över fabriken, men fiskaren får alltså räkna med att få höjt taxeringsvärde därför att han kan se ut över sina fiskevatten. Det här är naturligtvis ett förhållande som det är väldigt svårt för skärgårdsborna att acceptera, och det med rätta. De höga taxeringsvärdena är dessutom ett direkt hot mot försörjningsmöjligheterna, eftersom de har lett till en kraftigt ökad skattebelastning för människor som ofta har ganska låga inkomster. Det har ju också varit en strävan att uppmuntra bofasta skärgårdsbor att bygga små fritidshus för uthyrning. Bl. a. har landstinget i Stockholms län medverkat till sådana lösningar. Men också det har blivit svårt genom de höjda taxeringsvärdena. Visserligen har det gjorts vissa skattemässiga förändringar, som har inneburit fördelar, men det har inte löst problemen. Frågesvaret ger ett intryck av att några snabba åtgärder inte är att vänta, men jag skulle ändå vilja konkret ställa frågan: Skall man tolka svaret så, att några åtgärder från regeringens sida under 1985 inte kan påräknas?
Herr talman! Först en synpunkt på orsakerna till de höga taxeringsvärdena för skärgårdsfastigheter. Det är inte riktigt, som Pär Granstedt säger, att det är en mycket hög värdering av utsikten över havet som har lett till fastigheternas höga värden, utan det är det faktum att man får synnerligen bra betalt när fastigheter i Stockholms skärgård försäljs. Marknadsvärdet för tomtmark i Stockholms skärgård är högt, beroende på att det är ett mycket attraktivt område för fritidsbebyggelse. Vi har inte alls samma höga taxeringsvärden på de fastigheter som ägs av det fåtal fiskare som finns kvar i t.ex. Västerbotten. Fiskarna utanför Härnösand och Sundsvall kan också sitta och titta ut över havet, men där har det inte fått någon effekt på taxeringsvärdena. Taxeringsvärdena i Stockholms skärgård har att göra med att det faktiskt går att sälja fastigheter där till mycket höga belopp, beroende på att vi som bor i Stockholmsområdet är beredda att betala dessa summor. Beträffande Pär Granstedts fråga ligger det redan i mitt svar en hänvisning till att vi i finansdepartementet har en mycket viktig faktor i det här sammanhanget under beredning. Jag vågar dock inte nu säga exakt vad denna beredning kan leda till. Men om vi finner att det är möjligt att genomföra fastighetstaxeringskommitténs förslag, skall vi självfallet göra det så snart som vi har dragit denna slutsats. I övrigt har problemet varit att hitta praktiskt användbara metoder för att begränsa verkningarna av fastighetstaxeringen i de fall där verkningarna har ansetts vara uppenbart orimliga. Riksdagen har fattat ett sådant beslut, ett andra kan komma.
Herr talman! Diskussionen om huruvida det är havsutsikten som driver upp taxeringsvärdena eller inte kan möjligen urarta till en tvist om ord. Det spelar naturligtvis en mycket stor roll för en fastighets marknadsvärde om det är en sjötomt och om man har havsutsikt från fastigheten. I den praktiska hanteringen, när de enskilda fastigheterna har åsatts taxeringsvärden, har just denna faktor varit av stor betydelse. Det har också lett till att man ute i skärgården har gjort ungefär den jämförelse som jag gjorde i mitt tidigare anförande. I den praktiska hanteringen har alltså förekomsten av havsutsikt spelat stor roll för taxeringsvärdena. Vi får knyta en förhoppning till att fastighetstaxeringskommitténs förslag kan leda till resultat. Jag kan bara hoppas att tankeverksamheten i finansdepartementet kan ske med en viss snabbhet i denna fråga. För befolkningen ute i skärgården är de höga taxeringsvärdena i många fall ett mycket stort problem. De som bor i skärgården har nog inte råd att vänta på ett alltför långvarigt tänkande i finansdepartementet. Det kan få förödande konsekvenser. Jag vill därför, i all anspråkslöshet, till regeringen rikta uppmaningen: Försök se till att det kommer fram åtgärder så snart som möjligt, innan konsekvenserna för skärgårdsborna har blivit alltför allvarliga. De åtgärder som behövs inskränker sig inte till det förslag som gäller arrendatorers ställning, utan det krävs ytterligare insatser. Det vore tacknämligt om det, i avvaktan på en mer slutgiltig lösning på problemet, kunde komma provisoriska lösningar.

Herr talman! Bo Lundgren har — med hänvisning till ett fall i Göteborg där en företagare i snickeribranschen ålagts betalningsskyldighet för den skatt som han underlåtit att dra av från utbetalningar till två av honom anlitade snickare — frågat mig om jag är beredd att medverka till att uppbördslagen inte tillämpas på sätt som skett i nämnda fall. Karin Ahrland har frågat mig om jag är beredd att göra en översyn av uppbördslagen så att hederliga men möjligen något försumliga företagare inte kan krävas på mindre hederliga eller mera försumliga företagares skulder. Stig Josefson har frågat mig om jag uppmärksammat att en företagare kan göras skyldig betala en annans skatter, trots att kontroll skett att den andre är momsregistrerad, och vad jag i så fall avser göra för att rätta till förhållandena. Rune Torwald har — mot bakgrund av bl.a. fallet i Göteborg — frågat mig om regeringen avser att omedelbart se över de aktuella bestämmelserna i syfte att eliminera situationer av den art som redovisats. Bo Lundgren har också frågat mig om jag är beredd medverka till att en möjlighet till anstånd införs då besvär anförs över beslut om att påföra betalningsskyldighet. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Den som anlitar någon att utföra ett arbete måste enligt gällande bestämmelser ta reda på om han är skyldig att göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på ersättningen till den som utför arbetet. I fråga om skatteavdrag är det i praktiken tillräckligt att undersöka vilken skattsedel den anlitade har. Har denne en B-skattesedel behöver skatteavdrag inte göras, och något skatteansvar kommer då inte heller i fråga. Är det däremot en arbetstagare med A-skattesedel måste arbetsgivaren utgå ifrån att skatte avdrag skall göras. Underlåter han att göra avdrag riskerar han att bli betalningsskyldig för skatten. Denna ordning har gällt sedan år 1947 och är en av grundförutsättningarna för att källskattesystemet skall fungera. När det sedan gäller arbetsgivaravgifterna måste arbetsgivaren likaså utgå från att betalningsskyldighet föreligger om den anlitade har A-skattesedel. Har denne B-skattesedel är det dock inte lika enkelt att bedöma om betalningsskyldighet föreligger eller ej. Det ingår emellertid i socialavgiftsutredningens uppdrag att föreslå klarare regler än f.n. i fråga om skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter. Målet är att åstadkomma en samordning av reglerna på skatteoch avgiftsområdena i detta hänseende. Jag håller med frågeställarna om att det är angeläget att dessa frågor snabbt får sin lösning så att de enskilda i framtiden alltid kan få klara besked också beträffande skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter. Socialavgiftsutredningen avser att under februari komma med ett förslag till lösning. Förslaget gäller också frågan om betalningsanstånd när ett beslut om skatteansvar överklagas. Vi kommer inom berörda departement att göra vad vi kan för att så snabbt som möjligt få fram en proposition om dessa frågor.

Herr talman! Vartenda år ställs det nästan tusen frågor och interpellationer i kammaren. De flesta handlar om små eller stora problem i de egna valkretsarna, andra om allmängiltiga. Då händer det ibland att två ledamöter ställer ungefär samma fråga. I dag är det fyra ledamöter som har ställt frågor till Kjell-Olof Feldt att besvara i ett sammanhang. Bara det är unikt och visar kanske hur upprörda vi alla har blivit över det fall i Göteborg som finansministern refererade till. Det verkar ju av svaret som om också Kjell-Olof Feldt har reagerat ungefär så som vi frågeställare. Jag tänker inte repetera bakgrunden utan bara nämna att det här problemet inte enbart har föranlett frågor utan också en trepartimotion i år liksom tidigare. Herr talman! Vi har vant oss vid att en arbetsgivare i ordets vanliga bemärkelse är skyldig att göra skatteavdrag från lön som han betalar till sina anställda, dvs. arbetstagare i ordets gängse bemärkelse. Det är inget orimligt — det ligger ju i källskattesystemets natur. Men om man köper tjänster från en firma, så anser nog varken köpare eller säljare att det föreligger ett anställningsförhållande, lika litet som det gör så mellan mig och den butiksinnehavare som jag köper kaffe av. Nu tycks skattemyndigheterna mena att vi skall betrakta vissa kunder som arbetsgivare. Det är egentligen orimligt och förmodligen ganska oförklarligt för de flesta. Det är inte något underligt eller märkligt att företagare köper tjänster av varandra. Då blir prissättningen en annan än om en företagare själv har anställt och avlönat en löntagare. Arbetstagaren i det aktuella fallet har tydligen varit en skattesmitare och lurat finansministern, svenska staten och därmed oss alla genom att inte betala de skatter och avgifter han är skyldig oss. Det är omoraliskt. Det skall naturligtvis beivras. Men då bör reaktionen vända sig mot honom — inte mot tredje man. Herr talman! Ställföreträdande lidande är känt i vissa religiösa sammanhang. I svenskt skatteväsen och i en rättsstat borde det vara okänt. I dag har vi från folkpartiets sida väckt en motion om rättssäkerheten. Där föreslår vi att en omvänd generalklausul skall införas i lagstiftningen. Vi menar nämligen att man måste kunna förhindra att skattskyldiga på grund av lagstiftningens bristande utformning blir utsatta för icke avsedd beskattning, sådant som kan framstå som oskäligt enligt lagstiftningens grunder. Jag vill gärna hänvisa finansministern till att läsa den motionen. Jag är litet undrande inför svaret, där — som Bo Lundgren sade — finansministern helt undviker frågan om uppbördsförordningen. Här gäller det inte bara sociala avgifter utan också skatter.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret på min fråga. Under de senaste månaderna har i pressen skildrats ett flertal fall där företagare råkat mycket illa ut på grund av svårigheterna att tolka bestämmelserna om vem som skall betala arbetsgivaravgifter och skatter för personer som anlitats. Fallet Hjortberg är ett exempel på hur hela framtiden för en företagare kan komma att äventyras. Jag har tidigare på olika sätt — genom motioner här i riksdagen och genom förfrågningar till riksförsäkringsverket — försökt få någon klarhet i hur bestämmelserna skall tolkas. Tyvärr har jag aldrig lyckats få ett klart besked. Vi måste, herr finansminister, få enkla och klara bestämmelser, så att enskilda företagare utan svårigheter kan tolka vem som har betalningsansvaret. När det gäller den s.k. angiverilagen åstadkom ju finansministern en ändring i bestämmelserna. Således gäller nu att om fakturan innehåller uppgift om utställarens registreringsnummer beträffande mervärdeskatt och mervärdeskattens belopp eller om utställaren har att erlägga B-skatt, är småhusägare och lägenhetsinnehavare befriade från avdragsoch avgiftsskyldighet. Jag frågar finansministern: Varför kan inte samma regler gälla också för företagarna? I så fall skulle man ha dels likartade regler, dels enkla regler. Man skulle slippa de svårigheter som vi i dag har när det gäller att tolka vad bestämmelserna i detta sammanhang egentligen innebär. De nuvarande reglerna är orimliga. Även om man med bästa vilja försöker följa bestämmelserna, kan efterräkningar följa — efterräkningar som faktiskt kan äventyra hela framtiden för vederbörande. Finansministern hänvisar till socialavgiftsutredningen. Men socialförsäkringsutskottet uttalade förra året att den aktuella utredningen skulle komma med förslag i februari. Fortfarande har det dock inte kommit något förslag. Det är därför som jag känner oro, även om jag är tacksam för finansministerns uttalande att man skall klara av det här så snabbt som möjligt. Men skall man vänta tills utredningen är klar med sitt arbete, är det stor risk att oskyldiga människor drabbas. Dessa människor får således ta konsekvenserna i denna besvärliga fråga fram till dess att en ändring sker. Jag vädjar därför till finansministern: Kom med ett förslag, och låt det gå snabbt!

Herr talman! Jag ber att få tacka finansministern för det, åtminstone i vissa avseenden, positiva svaret. Jag blev själv i början av 1982 inkopplad på ett fall som är analogt med det som föranlett dagens frågor. Den gången lyckades jag hjälpa en enmansföretagare, så att han kunde bli befriad från de aktuella pålagorna. Detta skedde efter ett beslut i kammarrätten hösten 1982. I januari 1983 motionerade jag i frågan och begärde en justering, eller i varje fall ett förtydligande, av den aktuella lagtexten. Men den motionen avslogs under hänvisning just till socialavgiftsutredningen som, sade man, nog skulle lösa problemen. Det var alltså 1983. Nu är det 1985. Av svaret framgår att socialavgiftsutredningen avser att under februari månad — i år, förutsätter jag — komma med ett förslag till en lösning på de aktuella problemen. Visserligen är jag en smula förvånad. Så sent som för en månad sedan var jag nämligen i kontakt med utredningen, och då sade man att man över huvud taget inte skulle ta upp den här frågan. Jag litar dock på att finansministern har fått ett riktigt svar — kanske beroende på att vi tryckt på och framställt frågor etc. Som taxeringsnämndsordförande under 12 år och ledamot i länsskatterätt i sex år tror jag mig ganska väl känna till de bestämmelser som åberopas i frågesvaret. Men det är en sak som alltid förvånar mig och som är litet upprörande. De tjänstemän som handlägger dessa frågor beaktar utomordentligt sällan portalparagrafen i taxeringslagen, som säger att alla åtgärder skall syfta till en rättvis och likformig taxering. I detta fall har den aktuelle tjänstemannen t.o.m. sagt: Resultatet är ju fullständigt befängt, men sådana är nu bestämmelserna. Jag hävdar att de inte är det och är mycket förvånad. Jag har kunnat åberopa ett fall, och han har informerats om det, men ändå fattar han beslut på detta sätt. Det förvånar mig. Jurister på chefspost skall alltid — om de är tveksamma om tolkningen — följa portalparagrafen om vad som skulle leda till en rättvis och likformig taxering. Det har inte denna åtgärd gjort, och det har vederbörande själv erkänt. Herr talman! Jag förutsätter att socialavgiftsutredningen kommer att lägga fram sitt efterlängtade förslag. Då undrar jag: Kommer regeringen att tillse att riksdagen får en proposition i sådan tid att de nya reglerna kan tillämpas från ingången av 1986?

Herr talman! Det debatten gäller är tydligen tillämpningen av uppbördslagen. Bo Lundgren vill ha besked om ifall regeringen tänker åstadkomma en rimligare tillämpning av uppbördslagen. Det förutsätter att vi skulle ändra på lagen. Här utgår man, som så ofta är fallet i sådana här debatter, från en enskild händelse. Är då uppbördslagen orimligt tillämpad i detta fall? Det måste ju vara utgångspunkten för att vi med detta fall som underlag skulle gå till en förändring av lagstiftningen. Karin Ahrland valde att göra en beskrivning som kanske i onödan skrämmer upp folk, när hon jämställde detta fall med när man går in i en affär och handlar. Den tjänst som det är fråga om såldes under två år till en och samma person, och det var den enda tjänst som dessa två personer sålde. Det är en viss skillnad. Stig Josefson tog upp att vi skulle nöja oss med en momsregistrering. Men det hade inte hjälpt i detta fall. Den första av de två personerna hade en momsregistrerad firma. Sedan gick han i konkurs, och då övergick man till att fakturera företagaren från den andra personen — men han var definitivt inte momsregistrerad, för det förvägrades han av länsstyrelsen. Därför måste jag när det gäller företagare — och här gäller det en företagare som varit verksam i branschen i många år — säga att jag tycker det är ett rimligt krav att man skall ta reda på om de människor som anlitas har A-skattsedel eller B-skattsedel. Det är ingen särskilt krånglig procedur. Det gäller bara att be vederbörande att visa upp sin skattesedel. Har han då B-skattsedel är saken klar, och den är lika klar om han har A-skattsedel — så länge det gäller inbetalning av skatt. Eftersom det är inbetalning av skatt som inte skett i detta fall tycker jag att uppbördslagen — om den praktiseras på samma sätt som hittills — bör kunna fungera.

Herr talman! Jag tror inte att jag skrämde finansministern. Jag behöver inte heller skrämma upp folk, därför att man är redan uppskrämd av det aktuella fallet, som har upprört oerhört många människor. Jag kan inte riktigt dela Kjell-Olof Feldts uppfattning att två företagare — om de inte är kunder är de företagare, det tror jag att vi är ense om — skall behöva syna varandras skattsedlar och sköta en dubbelkontroll åt staten, som det ju blivit fråga om i detta sammanhang. Jag tror inte att det stämmer överens med svenska folkets rättsuppfattning. Jag skulle gärna vilja säga, och där anknyter jag till Bo Lundgren, att som lagtexten direkt är skriven hade jag för min del, om jag hade varit tjänsteman, inte haft några svårigheter att tolka den till Hjortbergs fördel. Jag tycker att han hade haft skälig anledning. Men om det är så att ett antal myndigheter tolkar lagen på ett annat sätt och vi anser att det är fel måste vi ändra i lagen för att få rättelse, så att denna tillämpning inte fortsätter. Även om inte människor är rädda, har detta gjort att respekten för vår skattelagstiftning blivit ännu sämre än tidigare — vilket man knappast trodde att den kunde bli.

Herr talman! Det är säkert så att alla företagare är medvetna om vad som gäller beträffande A och B-skatt i normala fall. Men det är inte så märkvärdigt att en företagare som anlitar en annan företagare som underentreprenör, vilken han har kontrollerat och vet har ett momsregistrerat företag, utgår från att denne arbetar efter samma regler. Det är endast undantagsvis som en momsregistrerad företagare har A-skatt. Detta borde ha föranlett skattemyndigheterna att se till att det i momsregistret antecknades att vederbörande har A-skatt. Därmed hade den som anlitar denne företagare blivit varnad. Är det inte så, finansministern, att det i bestämmelserna står att en villaägare som anlitar en entreprenör bara skall kontrollera att vederbörande är momsregistrerad? Kanske den situationen kan uppstå, att även en villaägare plötsligt blir ansvarig för en momsregistrerad företagare som råkar ha A-skatt. Min bror är jordbrukare men har samtidigt ett jobb, och därför har han valt att ha A-skatt. Han är alltså momsregistrerad företagare med A-skatt. Jag vet inte om han har blivit kontrollerad, men han gör naturligtvis ibland tjänster åt andra och deklarerar i vanlig ordning. Eftersom han gör rätt för sig blir det inga problem, men hade han varit oseriös hade den som i god tro anlitat honom plötsligt kunnat bli ansvarig för hans skatt. Det kan inte vara rimligt. Hade situationen däremot varit sådan att man av handlingarna hade sett att det var fråga om svarta pengar, dvs. att ersättningen inte inkluderade sociala avgifter och skatt utan uppenbart var tillyxad bara för att betalas under bordet, är det självklart att han skulle ha stått för avgiften.

Herr talman! Enligt min uppfattning går en lägenhetsinnehavare eller villaägare fri om fakturan innehåller uppgifter om momsregistrering. Den lag där detta stadgas har finansministern själv lagt fram, och jag tycker att det skulle vara värdefullt om samma bestämmelse infördes i detta sammanhang. Om bestämmelserna inte är desamma eller likartade, uppstår större risk för missförstånd. Jag vädjar till finansministern att han tar upp den frågan. Det har här framhållits att det är uppbördslagen som berörs. Jag menar dock att det i minst lika hög grad gäller arbetsgivaravgifterna. Det är, som också framgår av finansministerns svar, verkligen svårt att tolka bestämmelserna i det avseendet, och det är därför minst lika angeläget att klarhet skapas på den punkten. Mina farhågor för att utredningen inte skall bli klar inom en snar framtid styrktes av det som Rune Torwald sade. Jag vädjar till finansministern att, oberoende av om utredningen kommer fram eller ej, med stort allvar undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för undvikande av att det inträffade upprepas. Jag tror att vi alla oavsett partifärg ser det som oerhört olustigt att en person som efter förmåga försökt följa vad han trodde att lagen stadgar ändå skall drabbas av sådana påföljder som har förekommit. Det framgår av det som finansministern har sagt att det är svårt att tolka reglerna för arbetsgivaravgifterna. Också jag har påpekat detta, gång på gång, i motioner och i förfrågningar till riksskatteverket, men utan att få något klarläggande besked.

Herr talman! Birger Rosqvist har — med hänvisning till att den 15 februari i år infaller på en fredag — frågat mig om jag vill medverka till att sista dag för avlämnande av deklarationen i år blir söndagen den 17 februari. Deklarationstidpunkten den 15 februari har gällt sedan länge och är väl inarbetad i allmänhetens medvetande. Den omständigheten att den 15 februari vissa år infaller på en fredag är enligt min mening inte skäl nog för att flytta fram deklationstidpunkten dessa år. Beträffande årets deklarationer gäller dessutom att den 15 februari är angiven som sista deklarationstidpunkt i allt det informationsmaterial som redan har sänts ut. Jag kommer därför inte att ta något initiativ till att riksdagen föreläggs förslag om ändring av deklarationstidpunkten.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

Men kvar står det faktum att det kan verka komiskt att deklarationerna i år i många fall skulle behöva jäktas fram för att läggas i en låda en fredagkväll, trots att skatteuppbördsfolket rimligen inte kommer att sortera deklarationer på övertid under lördagen och söndagen. För många finns det i år bara ett veckoslut då man kan göra sin deklaration, nämligen den 9-10 februari. Till veckoslutet dessförinnan, den 2-3 februari, har i många fall inte allt som behövs för deklarationen, inkomstuppgifter, kanske från flera arbetsgivare, räntebesked m.m., kommit i deklaranternas händer. Många hjälper dessutom andra med deklarationsarbetet. Alla klarar som bekant inte den uppgiften på egen hand — ett regeringsförslag om förenklat deklarationsförfarande är ju också aviserat från regeringen. Som förhållandena är i år är det inte rimligt att hårt hålla fast vid tidsgränsen den 15 februari. Också myndigheterna får väl vara litet praktiska. Jag kan trots det inte helt positiva svar som jag fått från finansministern konstatera, att talesmän, i framskjuten position, för skatteverket till pressen har sagt att vi kommer att få också helgen den 16-17 februari på oss. Man har också sagt att ingen kommer att råka ut för tilläggsskatt eller straffavgift därför att man kommer ”för sent” med deklarationen. Det är glädjande varje gång som framstående företrädare för myndigheter tänker och handlar praktiskt och inte bara stelbent byråkratiskt. Jag uppfattar det alltså ändå så, att det är O.K. om deklarationen finns hos skattemyndigheten senast på måndagen efter helgen den 16-17 februari i år.
Herr talman! Jag undrar om det inte har uppstått ett litet missförstånd. Det som har hänt är att det har anförts från riksskatteverkets sida att verkets styrelse förmodligen — i likhet med vad man gör varje år — kommer att besluta att förseningsavgift inte skall tas ut om deklarationen kommer in två arbetsdagar efter den 15 februari. Detta har man gjort ett antal år. I år råkar det betyda att det blir fyra dagar — att deklarationen således skulle kunna lämnas den 19 februari, eftersom lördag och söndag enligt riksskatteverkets definition inte är arbetsdagar. Det är en definition som tyvärr inte alla kan ställa upp på, men riksskatteverket gör den tolkningen. Det betyder att skydda den svenska fiskerinäringen förseningsavgift inte kommer att tas ut ens om deklarationen lämnas in på måndagen eller tisdagen. Jag tycker att den praktiska slutsats som Birger Rosqvist drar — och som den deklarerande allmänheten naturligtvis också skall dra — är att man kan ägna helgen den 16-17 februari åt att deklarera.
Herr talman! Jag vill bara kort och gott tacka finansministern för den ”deklarationen”. Jag uppfattar detta senaste inlägg som mycket mer positivt än det första svaret. Tack, finansministern.
Herr talman! Jag måste svara på de frågor jag får. Frågan gällde om jag var beredd att ändra lagen. Det är jag inte. Men jag tror att Birger Rosqvist — med dessa förutsättningar — har uppnått det syfte han hade med sin fråga.

Herr talman! Jens Eriksson har frågat mig dels om vilka åtgärder regeringen avser vidta gentemot EG:s införande av silltullar, dels om regeringen ämnar skydda svensk fiskerinäring mot en fri import av fisk från Grönland. Låt mig börja med att kommentera den första frågan, som Jens Eriksson ju redan ställt vid ett antal tidigare tillfällen här i riksdagen. Jag har då redovisat att vi från svensk sida reagerat starkt mot EG:s beslut, att regeringen är medveten om den stora betydelse som sillexporten har för många svenska fiskare och för hela näringen samt att regeringen därför omgående tagit upp överläggningar med EG för att få till stånd en tillfredsställande lösning. Jag har också redovisat den förhandlingsinriktning som regeringen haft i sina kontakter med EG. Som ett resultat av våra ansträngningar fattade EG beslut vid sitt fiskeriministermöte den 19 december 1984 om att öka den tullfria importkvoten för sill med 10 000 ton. I praktiken torde detta innebära att endast minimala kvantiteter svensk sill, om ens några alls, blir tullbelagda under innevarande kvotperiod, som utgår i mitten på nästa månad. Därefter inträder som bekant en period av oinskränkt tullfrihet fram till den 16 juni. Även om denna åtgärd alltså endast innebär en kortsiktig lättnad, välkomnar regeringen EG:s beslut. Beslutet innebär att ett sedan länge - Nr 68 rådande dödläge i frågan om EG:s silltull har brutits. Regeringen ser detta som en bekräftelse på att den svenska förhandlingsuppläggningen har varit riktig.Denna utveckling bör ses som ett första steg mot en långsiktig lösning av frågan. Fortsatta överläggningar med EG kommer att äga rum under våren 1985. När det gäller frågan om regeringen ämnar skydda svensk fiskerinäring mot en fri import av fisk från Grönland vill jag hänvisa till den proposition som nyligen överlämnats till riksdagen angående Sveriges fortsatta handelsrelationer med Grönland. Utgångspunkten har varit att handeln mellan Sverige och Grönland inte skall påverkas negativt av det faktum att Grönland väntas lämna EG. Det avtal som förhandlats fram innebär därför att i praktiken den ordning som gällt mellan Sverige och Grönland som en del av EG också i fortsättningen kommer att gälla mellan Sverige och Grönland. Detta avser också fiskvarorna. Det blir sålunda varken fråga om några inskränkningar i eller utvidgningar av frihandeln.

Herr talman! Jag tackar utrikeshandelsministern för svaret på min interpellation. Statsrådet påpekar att jag ställt frågan ett antal gånger tidigare. Det är alldeles riktigt, och det är ett mått på hur långdragna förhandlingarna är; de synes inte ha något slut. Det är bortåt fyra år sedan EG:s ministerråd tog beslut om att avveckla tullsuspensionerna på hel sill, dock med undantag av det som är bundet i GATT. Varje år sedan dess har vi haft en period med silltullar — varje år under tre år. Även för innevarande period har vi haft tullar innan EG ökade den tullfria kvantiteten med 10 000 ton. Utrikeshandelsministern känner säkerligen också till att vi drabbas av tullar varje vecka. Ministerrådets beslut innebär att det endast är den mindre sillen, dvs. sill av tvåans storlek och mindre, som befriats från tullavgift. Det fiskelag som jag talade med i går och som fångat 1 900 lådor sill av nollans storlek utanför Trelleborg, är säkert inte lika belåtet med avtalet som regeringen, när dess medlemmar upptäcker att tullen drabbar dem med kanske 40-50 öre per kg. Man får det intrycket av ministerns svar att den tullfria kvoten gäller Sverige. Ministern har inte sagt det — det vill jag inte påstå — men hävdar att det är ett resultat av förhandlingarna. Jag kan varken förneka eller bekräfta detta. Men faktum kvarstår att i så fall har de andra nationerna som exporterar till EG, såsom Norge och Finland, fått samma förmåner utan ansträngningar men tack vare Sverige. En anledning till att jag frågar är också att den tuffa attityd från regeringens sida som redovisades i jordbruksministerns uttalande på vår kongress 1983, inte längre existerar. Hur är det egentligen med borttagandet av de ensidiga koncessionerna, som regeringen fått riksdagens fullmakt att genomföra? Det är visst bortglömt, och något ansvar för det från fiskerisynpunkt dåliga avtal som ingicks 1972 och som hårt drabbat näringen tar man inte. Tvärtom -— i sitt 17 skydda den svenska fiskerinäringen förhandlingsuppdrag till statens jordbruksnämnd säger jordbruksministern, efter att ha redogjort för kostnaderna för exporten: ”Nämnden bör mot bakgrund härav utforma sitt förslag med utgångspunkt i att export av oberedd fisk exkluderas från respektive normkvantiteter. Denna ordning bör genomföras successivt under en period av tre år med början regleringsåret 1985/86.” Regeringen garderar sig. Genom att avveckla allt stöd för export av fisk har man också definitivt avsagt sig allt ansvar för de avtal man träffat om ensidiga koncessioner på fiskhandelns område. Regeringen välkomnar EG:s beslut, säger utrikeshandelsministern. Det gör svenskt fiske också, eftersom det i dagens kärva läge på sillmarknaden finns tillräckligt med problem utan EG-tullar. Men vi har inte fått det gratis. Silltullarna används nu som ett mer eller mindre förtäckt hot för att förhandla fram för EG fördelaktiga kvotavtal med Sverige. Förmodligen är det ett vapen man avser att använda i framtiden eftersom man fixar till litet provisoriska tullfria kvoter. När EG inte omedelbart den 17 och 18 december fick igenom ett förslag att bedriva rovfiske på ungsill i Skagerrak genom att ta bort bifångstreglerna vid skarpsillfiske med finmaskiga nät beslöt EG på samma möte som man lagade till den tullfria kvoten att strunta i förhandlingar och ensidigt legalisera detta slags fiske. Det kommer att skada bestånden. Men så gör man när man har övertaget. Vi har nu börjat köpa tullfrihet med dåliga, oförmånliga kvotavtal. Detta kan inte få fortgå, om vi skall ha kvar ett livskraftigt svenskt fiske. Beträffande Grönland hänvisar statsrådet till den nyligen till riksdagen överlämnade propositionen. Jag har läst den, och jag har avgivit en motion, där jag föreslår att riksdagen skall avslå propositionen därför att avtalet innebär ensidiga kuncessioner, som lämnar den svenska marknaden öppen, och vi möts av tullar på fisk och fiskprodukter. Ministern säger i propositionen att man vill behålla den frihandel som uppnåtts och framhåller betydelsen därav. Är det betydelsefullt att svensk fiskerinäring och svensk fiskhandel möts av tullar samtidigt som man tullfritt skall konkurrera med utländsk import? Är det inte frihandel när man har ömsesidig tullfrihet? ”Bjud på fisk, det är gott och billigt”, kunde man läsa i annonserna för några år sedan. Den svenska regeringen bjuder på fisk. EG och Grönland tycker säkert att det är gott, och regeringen tycker säkert att det är billigt. Men näringen som drabbas tycker inte att det är billigt, och vi tycker att det är orättvist. I tre år har man förhandlat, och framtiden är lika oviss. Oron blir inte mindre, när vi ser att man 1984 är beredd att träffa lika dåliga avtal för fisket som man träffade 1972. Även EG medger tullfrihet för Grönland men inte gratis. Där fick Grönland betala tullfriheten. I finansplanen 1985 kan man på s. 19 läsa att den svenska regeringen verkar för en fortsatt avveckling av handelshinder. Man säger sig stödja ansträngningarna att få till stånd en ny sammanhållen förhandlingsomgång i GATT och arbeta inom EFTA och EG samt i det nordiska samarbetet på att Nr 68 undanröja byråkratiska och icke-tariffiära handelshinder. Skall man tolka
Svenska Herr talman! Vad vi har att debattera i dag är en effekt av i huvudsak EG:s fiskerinäringen interna fiskekrig. Det är som bekant en av de svåraste knutar som EG internt har att lösa upp med de mycket svåra spänningar som har funnits och finns inom EG. Såsom ett utflöde av detta fick först England och Irland och sedermera EG till stånd dessa silltullar, där Danmark höll emot längst. När man lyssnar på Jens Eriksson, får man det intrycket att den svenska regeringen skulle ha hittat på detta. Men det är som bekant ett av de svåraste problem som EG internt har att lösa som har lett till detta. Vi har lagt upp förhandlingarna så att vi konsekvent har gått på EG för att få en långsiktig lösning. Vi har över huvud taget velat få EG att acceptera att Sverige intar en ståndpunkt, som det är rimligt att biträda. EG har legala möjligheter att agera på ett annat sätt. Samtidigt har vi gjort uppvaktningar i samtliga EG-huvudstäder. Vi har fört fram detta såsom den för oss viktigaste frågan när det gäller vårt samröre med EG. Jens Eriksson har hela tiden påstått att vi har misslyckats och att det är en meningslös uppläggning därför att vi är ensamma. Vi bör i stället gå till retaliation. Glädjande nog har Jens Eriksson på denna punkt fått fel. EG har tillmötesgått de svenska önskemålen på kort sikt. Den ytterligare kvot som vi har fått tullfritt innebär också ett stöd just för de svenska sillkvaliteterna. Jens Eriksson talade om nollan, ettan och tvåan. När det gäller just de storlekar som är särskilt viktiga för Sverige gynnas vi mer än t.ex. Norge. De farhågor som Jens Eriksson uttalade om att förhandlingsuppläggningen var misslyckad och att det inte skulle bli något resultat har glädjande nog visat sig vara felaktiga. Trots EG:s interna stora fiskeproblem lämnar man ett kortsiktigt medgivande till i första hand Sverige. Detta är ju i utomordentligt hög grad ett svenskt önskemål. Skadeverkningarna på den svenska sillexporten till EG är allvarliga, men de har inte blivit så omfattande som Jens Eriksson gång på gång har sagt här i talarstolen. Jag antar att både Jens Eriksson och jag glädjer oss åt att hans farhågor och hur stor tullbeläggningen på sill skulle bli och hur hårt man skulle drabbas inte har besannats. Den svenska fiskenäringen har förvisso fått vidkännas tullar, men till mycket lägre tal än dem som Jens Eriksson tidigare har varnat för. När det gäller Grönland innebär den svenska inställningen, som vi har lagt fram förslag om i en proposition till riksdagen, att vi inte på något sätt ändrar våra handelsförbindelser med Grönland. Vi varken utvidgar eller minskar vår frihandel. Det vore märkligt om vi till följd av att Grönland, ett av de fattigaste områdena i Norden, lämnar EG därmed skulle försämra grönlän 19 skydda den svenska fiskerinäringen ningarnas möjligheter att handla med oss. Det vore inte rimligt. I det nordiska samarbetet finns gemensamma program antagna för de nordiska länderna om hur vi skall stödja Västnorden, bl.a. Färöarna och inte minst Grönland. Det finns fattiga områden i det annars rika Norden. Att vi som en följd av att Grönland lämnar EG skulle ensidigt försämra grönlänningarnas möjlighet att handla med oss tycker vi inte hade varit rimligt. Vår handel med Grönland när det gäller fisk är mycket blygsam på de områden där det finns ensidiga konsessioner till EG. Värdet av importen uppgick 1983 till 0,4 milj.kr. Det är självklart att om det i framtiden skulle bli en omfattande import, som skulle orsaka skada, fick vi ta upp det med grönlänningarna, på samma sätt som vi kan göra med andra länder. Men det är ju en helt abstrakt och teoretisk fråga, med tanke på den blygsamma handel vi har med Grönland, som är ett litet land om man ser till befolkningen. Jag menar att det vore tvärtemot alla våra ambitioner på det nordiska samarbetets område, om vi skulle försämra grönlänningarnas möjlighet att handla med oss.
Herr talman! Det är väl i varje fall inte en uppgift för svenska regeringen att offra svenskt fiske för att lösa de spänningar som finns inom EG. Jag menar att jag inte har fått fel. Det är bara det att verkningarna ännu inte har slagit igenom fullt ut. EG har medgett 10 000 ton extra, men vi har inga garantier för att vi får dessa 10 000 ton, och då stämmer mina förutsägelser in. Jag önskar inte att de skall göra det, utan tvärtom ser jag gärna att utrikeshandelsministern får rätt i sina antaganden. Statsrådet Hellström säger att den svenska sillkvaliteten får företräde. Jag vill peka på litet grand av den okunnighet som rått när man förhandlat fram avtalet. I dag ligger sex östtyskar och tar tvåans sill i Rönnäng, och där har vi en viss avsättning, men vi finner ingen avsättning för de två största storlekarna, nollor och nollnollor, utan att betala tull för dem. Man borde ha tittat litet närmare på det. Jag bara undrar hur det blir, och jag har inte ändrat uppfattning i fråga om att man har fört förhandlingarna så att de skadat svenskt fiske. 1972 års avtal har fått allvarliga följder för svenskt fiske med en försämrad lönsamhet. Sedan säger statsrådet att vi inte får vidta åtgärder som drabbar ett fattigt område. Ja, det finns ju olika mått på fattigdom. Tydligen tycker inte EG att Grönland är fattigt, för EG har tillskansat sig 100 000 ton torsk, dubbelt så mycket som hela det svenska fisket efter torsk, för att medge tullfrihet på EG-marknaden. Jag har inte krävt att vi skall ha tullhinder för EG längre än vi har ömsesidiga konsessioner. Vi skall kunna exportera fisk och fiskprodukter tullfritt till Grönland när grönlänningarna har rätt att exportera tullfritt till oss. Även om det är en stor eller liten affär skall det vara lika på bägge håll, inte minst mellan nordiska grannar.
Herr talman! Jag antar att Jens Eriksson liksom jag hoppas att extrakvoten leder till så liten tullbeläggning som möjligt eller ingen tullbeläggning alls under den period som gäller 1985. Vad jag talade om var 1984, när Jens Eriksson i kammaren och i andra sammanhang talade om att han räknade med en tullbeläggning då, för ett år sedan, av 10 000 å 12 000 ton. Som jag sade, fick han glädjande nog fel. Tullbeläggningen blev besvärlig nog för näringen, men den blev mycket mindre än den som Jens Eriksson var rädd för. Vad jag påpekade var alltså att Jens Erikssons farhågor har varit överdrivna också på det område där han betraktar sig som särskilt sakkunnig. De extrakvoter som har tillkommit nu är till för att täcka den danska och västtyska förädlingsindustrins behov av sill. Danmark och Västtyskland är de två länder som har varit till stöd för Sverige i EG, av naturliga skäl därför att de behöver vår sill, och det känner Jens Eriksson väl till. Det gäller alltså i praktiken främst småsill från Östersjön, och jag menar att extrakvoten som den är utformad gynnar Sverige mer än många andra som står utanför EG. Det är också Sverige som drivit denna fråga med EG. Jag tror också att vi kan vara överens om att inriktningen av EG:s åtgärder är bättre för Sverige än för många andra länder — och den har framkommit som resultat av våra förhandlingar. Jens Eriksson talar fortfarande som om EG inte fanns, inte hade bestämmelser och inte hade möjligheter att ta ut tull. Men EG har ju dessa möjligheter, och det är därför vi måste förhandla med EG. När det gäller Grönland är det som har hänt bara en sak. Grönland lämnar EG, och Grönland vill på olika sätt allmänt integrera sig med Norden. Detta har manifesterat sig i och med Grönlands upptrappade deltagande i Nordiska rådet och på annat sätt. Det är vad som skett. Varför skulle Sverige av detta skäl försämra grönlänningarnas möjligheter att handla med oss? Det är möjligen en moderat ståndpunkt, men jag tror inte att många andra i denna kammare förfäktar en sådan ståndpunkt.
Herr talman! Det är klart att vi inte kan bestämma över EG, men vi kan mycket väl bestämma över våra förhållanden. Från regeringens sida har man sagt att man kan återta de åtaganden man har gjort beträffande koncessionerna och att det är detta man kan använda som vapen. Vi har dessutom suspenderat införselavgifterna på fiskfiléer, av vilka vi förra året fick en import från EG-landet Danmark på 30 000 ton. Också detta skulle kunna användas som ett vapen när man nu diskuterar. Vi har inte fått detta helt gratis. Vi har två ofördelaktiga kvotavtal med EG, dels utbytet Nordsjön-Östersjön och dels avtalet om Skagerrak där vi inte vet var det kommer att sluta. Detta har vi gjort för att kunna upprätthålla en god anda mellan EG och Sverige och kanske få en lösning. Jag hoppas man kan komma fram till en lösning som ger tullfrihet mellan EG och Sverige på fiskprodukter. skydda den svenska fiskerinäringen Såvitt jag känner till levererar vi ingen råvara till tysk beredningsindustri. Hela vår export av oberedd vara går till Danmark. Däremot exporterar vi beredda produkter till Västtyskland. Jag hoppas att man skall kunna rätta till detta så att svenskt fiske kan leverera till EG på samma villkor som EG kan leverera till Sverige. Då har vi handelsfrihet mellan EG och Sverige. Och då har vi också handelsfrihet mellan Sverige och Grönland.
Herr talman! Jag har svårt att förstå Jens Erikssons uppläggning av denna diskussion. Jag trodde att han framför allt var intresserad av att åstadkomma resultat för näringen. Men han har en uppläggning som enbart är tämligen destruktiv kritik av regeringen, som om regeringen verkade i ett lufttomt rum där EG inte fanns och inte hade möjlighet att sätta tullar mot oss. Han har gång på gång talat om att vi skulle misslyckas. Nu har vi på kort sikt glädjande nog lyckats, och det tycks göra honom än mer förgrymmad. Om vi skulle gå till motåtgärder på det sätt som han föreslog i sin senaste replik skulle det innebära att vi skulle straffa Danmark, vid sidan av Västtyskland vår främste allierade inom EG i sillfrågan. Danmark och Sverige har av de skäl som Jens Eriksson själv utvecklat samma intresse. Den danska beredningsindustrin behöver vår sill och vill ha den. Danskarna har varit tillstor hjälp för oss i EG. Men det är alltså danskarna som skulle råka ut för det straff Jens Eriksson nyss föreslog. Inte kan det väl hjälpa den svenska fiskerinäringen att ha en sådan uppläggning. Samtidigt skulle det straff Jens Eriksson utmäter inte på något sätt garantera att vi skulle få någon sänkning av EG:s silltull.
Herr talman! Egentligen är det inte mitt förslag. Jag refererade till vad en representant för regeringen sagt — vad man möjligen överväger att göra. Jag tycker det är ett bra initiativ från regeringen. Jag kan visa kopior på att det inte är jag som hittat på detta, men jag stöder uppläggningen, och det är därför jag för det resonemanget här i kammaren. Men det är inte mitt förslag.
Herr talman! Man får skilja på vilka legala rättigheter Sverige har och vad som är förnuftigt att göra om man vill uppnå resultat för den svenska fiskerinäringen.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret, som kanske inte var det svar som vi hade hoppats på. Jag ber också om ursäkt för att frågan ställdes till statsrådet Gradin. Jag borde givetvis ha vetat att frågan skulle ha riktats till utbildningsministern. Enligt tidningsuppgifter som förekommit skulle flyktingar och asylsökande, som på senaste tiden kommit till Sverige, inte få någon undervisning i svenska på grund av att pengarna för detta ändamål tagit slut. Vi känner till att enligt de fastställda riktlinjerna för invandrarpolitiken skall grundläggande undervisning i svenska språket meddelas invandrare kostnadsfritt så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige. Undervisningen finansieras helt med statliga bidrag och verkställs av studieförbunden. Dessa är också oroade av att pengar saknas och har tillskrivit flera statsråd i denna fråga för att få besked. Eftersom antalet asylsökande har ökat kraftigt under förra året måste givetvis mer pengar till för att undervisningen skall kunna skötas enligt givna direktiv. r Under både våren och hösten var undervisningen av stor omfattning, och köer bildades till SFI-undervisningen i de invandringsintensiva områdena. Det är då givetvis inte underligt att statsbidragen tryter efter hand som kvoten för studietimmarna för undervisning överskridits. Men har vi riktlinjer för att undervisning skall tillhandahållas, så måste vi omfördela pengar till den sektor där det saknas medel. Efter vad jag förstått har man från Folkbildningsförbundet — och det hörde vi också här — ansökt om att få disponera pengar inom den lagbundna kvoten, men detta har inte beviljats enligt vad Folkbildningsförbundet skriver. Eftersom de förväntade behoven för våren 1985 inte visar någon tendens till minskning ser studieförbunden tiden an med oro. Resultaten kan, om inget görs, bli att undervisning i svenska inom ramen för de särskilda medel som anslagits därför inte kommer att kunna bedrivas annat än ytterst sporadiskt mellan mars och juni 1985. Vi måste rimligtvis rätta oss efter den faktiska situationen och inte efter den tänkta, om vi skall följa de direktiv vi själva beslutat om. Detta är ingen fråga som har dykt upp som gubben i lådan under den senaste tiden, utan den kunde uppmärksammas redan under hösten 1984. Statssekreterare Ringborg, som intervjuades i ett radioprogram ganska nyligen — det var den 17 januari — svarade på frågan, om han trodde att den här frågan kommer att lösas på ett positivt sätt, på följande sätt: Jag hoppas verkligen det. Jag förstår inte hur vi över huvud taget skall kunna klara den utan att göra någonting. Jag vill bara fråga: Kan vi få samma positiva besked av utbildningsministern?

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret på min fråga. Naturligtvis har svaret inte den utformning som jag hade förväntat. Bakgrunden till att jag valt denna form, i stället för att försöka beveka riksdagen genom en motion, är att läget är kritiskt när det gäller undervisningen i svenska för invandrare. Det är ju bekant att Folkbildningsförbundet med stor energi försökt förklara läget för tre statsråd, nämligen Lena Hjelm-Wallén, Anita Gradin och Kjell-Olof Feldt. Men denna vanligtvis allerta trio har hitintills inte visat några tydliga tecken på att reagera. Det är verkligen tråkigt. De uppgifter som jag nu skall läsa upp gäller innevarande budgetår. Studieförbundens totala behov är 670 000 studietimmar. Anslag har beviljats för 604 000 studietimmar. På grund av att studietimmarna är kvoterade kan bildningsförbunden endast utnyttja 494 000 timmar.

Kvoteringen stämmer således inte längre med verksamhetens inriktning. Hundratals asylsökande i enbart Stockholm kan inte längre få läsa svenska. Det betyder att dessa asylsökande i stället inte gör någonting. Detta är det primära. Det andra är att både TBV och Kursverksamheten har måst friställa ett antal lärare, eftersom de inte kan uppbringa resurser för att fortsätta på egen hand. ABFi Stockholm fortsätter undervisningen den här terminen ut och tar då i anspråk medel som är avsedda för helt andra ändamål inom organisationen.

Har utbildningsdepartementet kommit på bättre tankar är just nu den viktiga frågan. Det ger svaret ingen klar antydan om. Utbildningsministern säger att hon räknar med att inom kort redovisa ett ställningstagande. Då är min fråga: Hur lång tid inrymmer begreppet inom kort?
Herr talman! Jag är väl medveten om det bekymmersamma läge som nu råder på studieförbunden när det gäller att tillgodose berättigade behov av svenskundervisning för invandrare på grund av att timtilldelningen för verksamheten inte räcker. I mitt inledande svar sade jag att frågan om timtilldelning för svenskundervisning för innevarande år är föremål för beredning i regeringskansliet. Detta är det enda som jag officiellt som statsråd kan säga här i kammaren, innan ärendet är färdigberett och har slutbehandlats inom regeringen. Jag vill dock tillägga — och det är viktigt — att min utgångspunkt självfallet är den att beredningen av frågan bör leda till förändringar i nuvarande timkvoter för svenskundervisningen för invandrare, främst i syfte att öka den s.k. fria kvoten. Jag räknar med att inom kort — inom en eller någon vecka — kunna lämna ett positivt besked i frågan.
Herr talman! Jag är fullt medveten om de formella besvär vi har att få klara besked här i huset från statsråden. Jag är tacksam och glad för att statsrådet ändå gav oss den vinken att hon är medveten om den besvärliga situationen. Vi hörde ju vilka svåra konsekvenser som studieförbunden och givetvis även invandrarna trots allt ställs inför. Vi väntar oss alltså att inom kort eller inom en vecka få ett klart besked. Detta stämmer också med den intervju som statssekreterare Ringborg gav, där han sade att han inom två eller tre veckor hoppades kunna ge besked från utbildningsdepartementet.
Herr talman! Jag tackar naturligtvis för det sista beskedet. En vecka kan vi ha tålamod. Utbildningsministern säger att hon hoppas att beredningen kan leda till förändringar inom den fria kvoten, och det är ju just det ärende vi är ute i för att man skall kunna ta till vara de resurser som finns och hålla i gång verksamheten med svenska för invandrare. Jag lovar att hålla mig stilla en vecka framöver i förhoppning om att det tidsschema som har lämnats också kommer att hållas.

Herr talman! Detta är just poängen. De relativa betygen talar inte om vad man kan. De är konstruerade för att inte tala om vad en elev kan, utan hur mycket eleven kan i förhållande till andra elever. Det är detta, herr talman, som är bakgrunden till att vi moderater har drivit kravet på ett annat betygssystem, ett system som mäter vad man kan och som inte utger sig för att vara något annat, dvs. en mätare av kunskap. Ytterligare en risk med dagens relativa betygssystem är nämligen att det kan komma att uppfattas som en mer generell mätare än en mätare av sådant som betygen enligt vår mening skall mäta, nämligen kunskaper. Herr talman! Regeringen vill, beroende på utslagningen i grundskolan, att man skall börja utvärdera kunskapsinhämtandet där och se hur det fungerar. Det är bra. Ett alldeles ypperligt sätt att göra det vore att införa betyg. Jag menar då inte betyg som kommer som en chock i 8:an och 9:an, utan sådana som finns med i skolarbetet, så att eleverna lär sig att leva med dem som en naturlig del i skolarbetet och så att de genom dem får den kontinuerliga utvärdering av skolarbetet som regeringen nu plötsligt efterlyser. Jag vill än en gång fråga vad som gäller i det här sammanhanget. Avser regeringen att, som statsministern lät ana i TV-programmet, skapa ett nytt betygssystem eller gäller Bengt Göranssons ord, att man skall föra en långsiktig diskussion — kanhända en diskussion under ytterligare 20 år?
Herr talman! Jag har givit Gunnar Hökmark besked om att jag för regeringens del välkomnar en diskussion om ett nytt betygssystem. Jag tror att det är nödvändigt att vi får det. Vidare refererade jag till SAS-chefen Jan Carlzon, som just pekade på att betyg inte talar om vad folk faktiskt kan. I årets budgetproposition har jag mycket starkt understrukit vikten av att skolan kontrollerar kunskaperna. Det gör man inte bäst med betyg. Detta är inte konstigare än att man när det gäller en körkortsaspirant kontrollerar att han faktiskt har kompetens att köra bil, innan han får ut sitt körkort.

Herr talman! Nu tror jag att skolministern har tappat sitt ursprungliga manus. Åtminstone vi moderater vill inte ha ett betygssystem som ser som sin främsta funktion att peka ut vem som är bäst eller sämst. Det är det som dagens relativa betygssystem gör. Vad vi vill ha är ett betygssystem som mäter kunskaper. Därvidlag kan vi gärna instämma i SAS-chefens åsikt, att betygen givetvis skall mäta kunskaper. Nu är det så, herr talman, att skolministern har sagt sig vara öppen för en ytterligare diskussion. Det sade han även i sitt senaste inlägg. Mot bakgrund av att opinionen är entydig bland dem som är verksamma inom skolan skulle jag vilja fråga skolministern: Vilket är skolministerns bidrag till den diskussionen? Statsministern redogjorde i TV-programmet för betydligt mer än vad skolministern har varit beredd att göra. Statsministern gick ungdomsväljarna till mötes. Han sade att dagens betygssystem fungerar dåligt och att man skall slå in på en väg mot ett nytt system. Är skolministern beredd att ge sitt bidrag till en diskussion?
Herr talman! Under de gångna åren har jag i riksdagen och i diskussioner utanför riksdagen fört både öppna och förutsättningslösa resonemang om betygssystemen, och det ämnar jag fortsätta med. Att få ett betygssystem som uppfattas som rättvist för eleverna är mycket viktigt; vi är angelägna att få det. Samtidigt måste vi emellertid också se den svaghet som varje betygssystem har. Att svagheter finns visar bl.a. försöken att sätta betyg i sådana ämnen som har starka inslag av upplevelsekaraktär. Jag tänker t.ex. på de estetiska ämnena.